Fru talman! David Lång har frågat mig om regeringen och jag anser att vi gör tillräckligt för att stå emot problemen med smuggling av gods ur Sverige samt om vi avser att utöka Tullverkets uppdrag så att kontrollerna kan öka och stöldgods kan stoppas från att lämna Sverige och, om inte, vad regeringen avser att göra i stället. Organiserade stöldligor är ett allvarligt samhällsproblem, och frågan om att stoppa stöldligorna är mycket viktig. Den viktigaste åtgärden regeringen vidtar mot stöldligorna är att förstärka Polismyndigheten. Polismyndigheten har det generella ansvaret och de generella befogenheterna för brottsbekämpningen, och det är en god ordning. Regeringen har därför inlett en historisk satsning på Polismyndigheten. Under mandatperioden har antalet antagna till polisutbildningen mer än fördubblats, och vi är ungefär halvvägs mot målet om 10 000 fler polisanställda. Framöver anställs många poliser runt om i landet. Det innebär all time high för antalet anställda inom Polismyndigheten. Regeringen har också utsett ett särskilt sändebud mot organiserad brottslighet som har till uppgift att samordna UD:s arbete mot organiserad brottslighet och att stötta svenska brottsbekämpande myndigheter. Dessutom arbetar en utredning just nu med att se över Polismyndighetens befogenheter i gränsnära områden. Detta med stöldligor är naturligtvis en viktig del i den utredningen. Därutöver arbetar vi aktivt och strukturerat i olika internationella samarbeten. Ett exempel på en lyckad internationell insats är när Polismyndigheten frihetsberövade 22 personer i en EU-insats som genomfördes synkroniserat i flera polisregioner i april i år. Insatsen skedde inom ramen för Empactsamarbetet och var inriktad mot gränsöverskridande organiserad stöldbrottslighet. Sammanlagt frihetsberövades 220 personer på olika platser i Europa. De misstänks bland annat för olika typer av stölder, till exempel stölder av bildelar och båtmotorer samt inbrottsstölder. Polismyndigheten samverkade i den här insatsen med Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Det är så arbetet ska bedrivas. Tullverkets huvuduppgift inom brottsbekämpningen är att stoppa vapen, narkotika och sprängmedel från att komma in i landet, och det är just detta som tulltjänstemännen är experter på. Tullverket arbetar riskbaserat utifrån sitt uppdrag och finns på plats där behoven sett utifrån Tullverkets uppdrag är störst. Där gör också myndigheten rekordbeslag efter rekordbeslag. Att Tullverket och Polismyndigheten ska byta arbetsuppgifter med varandra framstår däremot inte som särskilt effektivt. Däremot ska varje myndighet bidra med sin del. Därför har vi lämnat ett förslag till riksdagen om att utöka Tullverkets möjligheter att ingripa mot brott som inte omfattas av Tullverkets så kallade brottskatalog. Det är viktigt att Tullverket kan agera när myndigheten upptäcker brott i samband med tullkontroller, men det är bara en pusselbit i arbetet mot stöldligorna. Våra myndigheter ska arbeta utifrån sina individuella styrkor och sin expertis, och tillsammans kan de då prestera mycket goda resultat. Detta har det så kallade myndighetsgemensamma arbetet mot stöldligorna visat, ett samarbete som kommer att fortsätta. Även detta är en pusselbit i arbetet mot stöldligorna. Slutligen vill jag kommentera det David Lång beskriver som "något ökade anslag till Tullverket". I själva verket rör det sig om den största förstärkningen av Tullverket på ett decennium. Sedan 2017 har anslagen ökat med 30 procent, från 1,7 till 2,3 miljarder kronor. Under den perioden har Tullverket kunnat utöka sin personalstyrka med 265 årsarbetskrafter, och ytterligare 100 årsarbetskrafter förväntas under 2021. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslås dessutom Tullverkets förvaltningsanslag få ett tillskott för inköp av teknisk utrustning.
Fru talman! Enligt rapporten Lägesbild organiserad brottslighet 2020 från oktober 2020 är den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU och för personer inom Schengenområdet en svag punkt när det gäller Tullverkets möjligheter att övervaka och kontrollera trafiken till Sverige. Hela systemet bygger på den naiva föreställningen att alla vill göra rätt för sig och att alla har ett ärligt uppsåt. Avsikten att underlätta legal handel över gränserna, som jag tror att de flesta partier är överens om och som även Sverigedemokraterna är positiva till, kan dessvärre utnyttjas av kriminella nätverk genom att de exempelvis transporterar varor utan att föranmäla dem. Beträffande Tullverket är Tullverkets bemanning en sårbarhet. Det är det som är lite grann av pudelns kärna i denna interpellation. Vid vissa tider, platser och flöden är det brist på bemanning, vilket innebär att det finns obemannade gränsövergångar. Dessutom förekommer ensamarbete, vilket innebär en ökad risk. Tjänstemän kan då utsättas för hotelser eller mutförsök eller kanske till och med bli lurade, vilket kan leda till att de inte vill, vågar eller kan fatta myndighetsbeslut. Det finns också möjligheter för kriminella nätverk, när de planerar sin brottsliga verksamhet, att kartlägga Tullverkets arbetstider och närvaro. Tullverket förväntas hantera alla ärenden skyndsamt, vilket försvårar kontroller och ökar risken för att fel ska begås. Till råga på allt saknar Tullverket viktiga befogenheter, som exempelvis att utreda penningtvätt. Trots att det finns indikationer på penningtvätt i så gott som samtliga fall som Tullverket utreder har man alltså inte någon möjlighet att utreda själva penningtvättsmisstanken. Tullverkets verksamhet har i många år, alldeles för många år, varit djupt underfinansierad. Jag är medveten om att det inte enbart är den nuvarande regeringens fel. Den tidigare borgerliga regeringen bär ett tungt ansvar, liksom den socialdemokratiska regeringen dessförinnan. Men mellan 2014 och 2019 fortsatte den nuvarande regeringen i samma stil. Den stora invandringen har också lett till ökad smuggling och ett ökat användande av våld i syfte att man ska bevaka sina brottsliga intressen och sina revir. Det är en av orsakerna till det ökade antalet skjutningar, sprängningar och annat som vi nu har blivit vana vid att läsa om i tidningar och se i nyhetssändningar. I den senaste budgetpropositionen och vårändringsbudgeten har regeringen äntligen börjat skjuta till ökade medel. Det är 20 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Det är ganska lite, men det är i alla fall ett litet steg i rätt riktning. Samtidigt har det lagts fram förslag på ökade befogenheter för Tullverket. I båda fallen - när det gäller de finansiella förutsättningarna och när det gäller de juridiska befogenheterna - visar det sig att förslagen är alltför klent tilltagna för att vara i närheten av att lösa problemen. Min första fråga till finansministern får väl då bli: Kommer vi att se en tillräcklig ökning av anslagen till Tullverket? Då menar jag inte bara en uppräkning av lönenivåer. Avser regeringen att öka anslagen för en successivt ökad bemanning och utrustning årligen - om nu Socialdemokraterna skulle sitta kvar vid makten - under resten av detta decennium? Det är vad jag menar skulle behövas.

Fru talman! Jag måste ändå vända mig mot det David Lång påstår. Han påstår att det var i samband med denna vårbudget som vi äntligen ökade anslagen till Tullverket. Regeringen har ökat anslagen sedan 2017, och vi har gjort den största ökningen av anslagen på ett decennium. Det är alltså sammantaget en ökning med 30 procent. Det är naturligtvis mer än den vanliga pris och löneomräkningen, som ju sker årligen. Att vi har ökat anslagen betydligt mer än så visar ju det faktum att Tullverket har kunnat utöka sin personalstyrka på det sätt som man har gjort. Man har alltså anställt 265 nya arbetskrafter, och ytterligare 100 är på väg in under detta år. Vi har haft ett långsiktigt perspektiv på Tullverkets arbete för att de ska kunna bygga ut sin myndighet. Därutöver har vi gett särskilda anslag för att man ska kunna köpa in teknisk utrustning, till exempel skannrar. Vi kommer naturligtvis att kunna återkomma i samband med budgetpropositionen i höst när det gäller vår bedömning av anslagsutvecklingen för de kommande åren.

Fru talman! Den bristande bemanningen och de otillräckliga befogenheterna och därmed de hopplösa omständigheter som Tullverket har att verka under har också fått konsekvenser för kontrollen av utgående trafik. Utländska stöldligor plundrar Sverige på miljardbelopp varje år. De internationella ligorna beräknas ligga bakom så mycket som 90 procent av alla stölder av jordbruksmaskiner, båtmotorer och bildelar och omkring hälften av alla bostadsinbrott. Därefter fraktas godset ut ur Sverige och säljs i stor utsträckning inom det forna östblocket utanför EU. Vid gränsen står uniformerade tulltjänstemän och vinkar förbi dessa bilar med stöldgods. Där står de och kan inte annat, helt enkelt för att de saknar befogenheter, utrustning och tillräcklig bemanning. Det kan räcka att ligorna åker genom tullen strax innan färjan ska gå. Då har tullen helt enkelt inte tid att invänta polisen, och då kan tulltjänstemännen inte göra någonting. Detta har regeringen tidigare lovat att åtgärda. Exempelvis presenterade justitieminister Morgan Johansson den 7 februari år 2018 ett omfattande åtgärdspaket, som regeringen kallade det, för att komma till rätta med problemet med stöldligorna. Och när finansminister Magdalena Andersson nu till slut presenterar ett lagförslag som ska ge Tullverket ökade befogenheter tycks det återigen vara kosmetika. Tullverket skriver själva i sitt remissyttrande till Finansdepartementet: "Förslaget innebär inte heller någon ändring av myndighetens uppdrag och föranleder därför inte i sig Tullverket att utöka sina utförselkontroller." Tullverket kommer bara att få rätt att agera när de råkar hitta stöldgods i samband med kontroller som görs av andra skäl. Man får alltså fortfarande inte aktivt leta efter stöldgods. Det kommer alltså inte att bli någon förändring alls på det området. Trots att regeringen slår sig för bröstet när det gäller ökade anslag och ökade befogenheter ser det onekligen ut som kosmetika, som jag sa tidigare. Finansministern säger i sitt svar på min interpellation att hon inte tycker att polisen och Tullverket ska byta arbetsuppgifter med varandra. Men det handlar inte om att byta arbetsuppgifter. Det handlar om att Tullverket ska få möjlighet att göra sitt jobb. Finansministern framhåller också att det nyligen gjorts ett tillslag, där 22 personer frihetsberövats genom ett EU-samarbete. Regeringen framhåller gärna sådana exempel, men när sådant sker beror det oftast på att polisen i andra länder har befogenheter att ta fram underrättelser som man delar med sig av till de svenska myndigheterna. Våra svenska trygghetsbevarande myndigheter är fortfarande efter och kommer att behöva prioriteras upp. Min nästa fråga till finansministern får då bli: Varför vill inte regeringen utöka Tullverkets uppdrag, så att de faktiskt kan kontrollera utförseln av stöldgods? Observera att det inte handlar om att byta arbetsuppgifter med polisen! Det handlar om att ge Tullverket möjlighet att göra sitt jobb. Varför vill inte regeringen göra vad som krävs för att stoppa stöldligorna?

Fru talman! Tullverket är alltså inte den myndighet som är ansvarig för att stoppa stölder och stöldligor, utan det är Polismyndigheten. Det är deras arbetsuppgift att förebygga stölder och, naturligtvis, att ta stöldgods, ta fast tjuvar och lagföra dem. Det är alltså polisens arbetsuppgifter. Nu tycks det som att David Lång menar att tullen skulle göra polisens arbetsuppgifter. Jag är inte säker på att det är det mest effektiva. Om jag trodde att det skulle vara ett effektivt sätt att stoppa stöldligorna - att tullen tog över polisens arbetsuppgifter - skulle jag naturligtvis ha föreslagit det för länge sedan. Däremot kan naturligtvis tullen bistå polisen. Jag vill gärna fortsätta att bygga ut Polismyndigheten, men jag vill helst av allt att man ska se till att förebygga stölderna så att de över huvud taget inte sker. Sedan ska man naturligtvis ta fast tjuvarna och beslagta stöldgodset. David Lång verkar också utgå från att tullen inte arbetar underrättelsebaserat. Tullen har moderniserat sitt arbetssätt betydligt under de senaste åren och utvecklat sina arbetsmetoder. Det gör att man nu i väldigt stor utsträckning arbetar underrättelsebaserat. Det är inte så att man bara slumpmässigt tar in personer för kontroll, utan man jobbar med den underrättelseinformationen som man har. Det gör naturligtvis att det är effektiviserat. Vi får ut mer för våra skattepengar. Min bedömning är att det är viktigt att tullen fortsätter att arbeta på det sättet, för detta arbetssätt har verkligen gett resultat. David Lång säger att de har hopplösa förutsättningar att göra sitt arbete, men sanningen är ju att tullen gör rekordbeslag efter rekordbeslag. De har varit oerhört framgångsrika inom sina arbetsuppgifter, nämligen att stoppa vapen, narkotika, sprängmedel och annat från att komma in över landets gränser. Polisen behöver även göra mer för att stoppa våra stöldligor. Det råder det ingen tvekan om, och här har regeringen också en lång rad åtgärder på gång.
Fru talman! Även om Tullverket har varit framgångsrika i absoluta tal finns det väldigt mycket som tyder på att de trots detta inte är särskilt effektiva. Det är fortfarande väldigt mycket som både kommer in och som transporteras ut när det gäller stöldgods. När det gäller Sverigedemokraternas politik på området har vi under de tio år som vi har suttit i riksdagen varit det parti som har satsat mest på Tullverket i varje skuggbudget. Vi menar att Tullverkets viktigaste uppgift de närmaste åren är att med kraft kunna delta i kampen mot den organiserade brottsligheten både självständigt och i samarbete med andra rättsvårdande myndigheter i Sverige och i andra länder. Därför har vi satsat på utökat gränsskydd för både in och utförsel, kontrollverksamhet och brottsbekämpning samt personal, utrustning och lokaler. För att stärka Tullverkets möjligheter att på ett effektivt sätt förbättra sitt arbete på samtliga dessa punkter har vi skjutit till mer medel i våra budgetmotioner jämfört med regeringens budgetpropositioner. Tullverkspersonalen måste kunna göra stickprovskontroller på utgående trafik. Det måste vara möjligt att utreda penningtvätt. Tulltjänstemän kommer att behöva bära vapen i högre utsträckning än i dag, och det måste bli lättare att göra husrannsakan i fordon med mera. I Finland har tulltjänstemännen befogenhet att själva stoppa utförsel av stöldgods. Magdalena Andersson påpekade just att det är polisen som har de här arbetsuppgifterna, men detta kan även göras i Sverige genom att man klassar utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. I Finland finns också en mer utvecklad samverkan mellan tull, polis och gränsbevakning för att förhindra att internationella stöldligor rör sig över gränserna. Min avslutande fråga blir därför: Tänker regeringen dra lärdom av andra länders hantering, förslagsvis det finska exemplet, med att klassa utförsel av stöldgods som smugglingsbrott?

Fru talman! Jag vill absolut inte ha en situation där Tullverket har mindre resurser att lägga på att stoppa införsel av vapen, narkotika och sprängmedel till Sverige. En sådan situation vill jag absolut inte bidra till. Det är oerhört viktigt att stoppa den organiserade brottsligheten men också att stoppa inflödet av narkotika och alkohol som sedan säljs vidare i Sverige. Det tycker jag är oerhört viktigt att säga. Om man vill att tullen ska lägga mer tid och kraft på att stoppa stöldligorna och ta över de arbetsuppgifterna måste man tillföra resurser. Om man nu vill öka resurserna för att stoppa stöldligor, ska man då lägga de pengarna på poliser, som är utbildade och som är experter på att bekämpa brott, stoppa tjuvar och beslagta stöldgods, eller ska man lägga de pengarna på Tullverket, som är experter på att stoppa införsel av vapen, narkotika, sprängmedel och annat till Sverige? Sverigedemokraterna tycks föreslå att man ska byta arbetsuppgifter med varandra och på det sättet bli mycket effektivare i att bekämpa brott. Det är inte min bedömning. Hade jag trott det hade jag gjort detta för länge sedan. Vi ska se till att vi har en väl utbyggd polismyndighet som har goda verktyg för att bekämpa de här stöldligorna. Självklart ska Tullverket hjälpa till där det så passar, men det är ändå Polismyndigheten som måste arbeta ännu mer intensivt med att stoppa stöldligorna, för dessa är ett stort problem för landet.